Herr talman! Nej, herr försvarsminister, jag kräver inte att förbanden skall uppträda precis som de gjorde för 30, 40 år sedan. Jag har själv pojkar, och jag vet hur förhållandena är. Vad jag menar med disciplinens roll är att somliga saker bör vara så hårt drillade i fredstid att de kan fungera i krig, när det är livsfara. Att fältdisciplinen fungerar bra på fälttjänstövningar, är en sak, men vi vet inte hur den fungerar i krig. Men så myc ket vet vi i alla fall att en hård fredsdisciplin fungerar bättre under verkliga krigsförhållanden än vad en dålig disciplin gör. Drillen av vissa handgrepp, drillen av hur utrustningen skall skötas är bara ett par exempel på vad som hänger ihop med denna fråga.

Herr talman! Herr Franzén i Träkumla har frågat mig om jag är villig att lämna en redogörelse för aktuella framtidsplaner beträffande Tofta skjutfälts utvidgning. Jag vill till att börja med erinra om att jag den 22 maj 1967 som svar på en interpellation av herr Franzén beträffande militära övningsområden inom Stenkumla kommun anförde att vissa översiktliga undersökningar pågick av möjligheterna att förbättra övningsområdena för Gotlands regemente . Olika alternativ till nya eller utvidgade övningsområden hade undersökts. Ett av dessa alternativ berörde Stenkumla kommun. Något ställningstagande till frågan inom arméledningen hade dock inte skett vid denna tidpunkt. Det var därför inte möjligt att bedöma om och när en utvidgning av övningsområden skulle kunna bli aktuell eller vilken omfattning en eventuell sådan utvidgning skulle kunna få. Undersökningar om möjligheterna att förbättra övningsområdena för P 18 har fortsatt även efter 1967. Den utredning som gjorts beträffande olika alternativ granskas för närvarande av chefen för armén och fortifikationsförvaltningen. Enligt vad jag inhämtat har något ställningstagande ännu inte skett. Ett förslag till markanskaffning i syfte att förbättra P 18:s övningsmöjligheter beräknas dock komma att inges till Kungl. Maj:t inom det närmaste halvåret. Det är inte möjligt att redan nu bedöma vilket alternativ som kan komma att föreslås. Så mycket kan dock sägas att förslaget kommer att avse markanskaffning av sådan omfattning att jag kommer att hänskjuta förslaget till försvarets fastighetsnämnd för yttrande. Fastighetshämnden kommer därvid — såsom numera alltid sker vid alla större markförvärv — att ta kontakt med och lämna orientering om förslaget till såväl länsoch kommunalmyndigheterna som de enskilda markägarna. Då nämnden enligt sina direktiv har att pröva både de militära och de civila intressena, kommer självfallet markens värde från såväl jordbrukssom fritidssynpunkt att beaktas. Kungl. Maj:t och riksdagen får därefter ta ställning i vanlig ordning. Jag vill särskilt betona att de gjorda undersökningarna avser markanskaffning för P18:s övningar utan skarp ammunition. Det är sålunda inte fråga om en utvidgning av själva Tofta skjutfält för skarpskjutningsändamål även om förslaget skulle avse mark i närheten av eller i anslutning till det nuvarande artillerioch pansarskjutfältet. En eventuell markanskaffning kommer därför inte att medföra att marken — såsom sker med mark för skarpskjutningsändamål — avstängs för allmänheten. Den kommer att kunna användas av allmänheten för fritidsändamål, t.ex. som strövområde. Goda erfarenheter av sådant utnyttjande av övningsmark föreligger från olika delar av landet. Herr Franzén har framhållit den olust och osäkerhet som undersökningar om militära markförvärv kan skapa hos berörda markägare samt uttalat önskemål om att planerade markförvärv redovisas öppet och med full insyn för de berörda människorna. Innan ett konkret markförvärvsförslag kan läggas fram av de militära myndigheterna måste som regel ett stort antal alternativ undersökas. Om samtliga av dessa alternativ berörda markägare skulle orienteras om pågående undersökningar skulle säkerligen långt större irritation bli följden eftersom många alternativ aldrig blir aktuella.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Statsrådet framhöll i början av svaret att en interpellation i frågan har framställts en gång tidigare, nämligen 1967, och det är alldeles riktigt. Ärendet har alltså diskuterats från år 1966 eller 1967 och diskuteras fortfarande 1970. Av svaret att döma har tydligen projekteringen nu fortskridit längre än 1967. Jag skulle vilja fråga statsrådet om en sak bland andra. Statsrådet säger att det finns olika alternativ. Vilka är de olika alternativen? Kan även andra områden än det som ligger vid Tofta skjutfält komma i fråga för utbyggnad? Ordet alternativ återfinns nämligen på flera ställen i svaret. Det är ju inte endast fråga om marken, utan det gäller också människor och bostäder inom området. Hur kommer det att bli i framtiden i dessa avseenden? Kan skjutfältet komma att utbyggas utan att användas till skarpskjutning? Man frågar sig varför då inte ett skarpskjutningsområde på nästan 5 000 tunnland kan användas för övningar med lös ammunition? Sedan säger statsrådet att det kan skapa irritation om man yppar vilka alternativ man räknar med, men den irritationen finns redan nu efter förhandlingar som pågått från 1966 till 1970. Frågan har ju nu avancerat så långt att förslag snart kommer att läg Om statsrådet därför något bättre kunde förklara hur det kommer att förfaras med denna mark, så skulle jag vara tacksam.
Herr talman! Jag är ledsen för att jag inte kan lämna några ytterligare besked. Jag känner inte till vilka olika alternativ man arbetar med inom denna myndighet. Det sägs där bara att man arbetar med olika alternativ; några förslag till Kungl. Maj:t om markinlösen har inte presenterats. Detta ärende blir ju så småningom en riksdagsfråga. Vi kan inte utan riksdagens beslut utvidga detta övningsfält för P 18 i den omfattning som man tydligen kommer att föreslå framdeles. Vi får vänta. Inte heller kan jag förklara varför behandlingen av detta ärende har tagit så lång tid. Förmodligen har armén att räkna med vissa anslag för markanskaffning, och då har väl dylik varit mera aktuell vid andra regementen. Följaktligen har man fört fram förslag därom. Riksdagen fattar ju varje år ett eller två beslut rörande skjuteller övningsfält. Det har väl helt enkelt inte funnits pengar för att föreslå en utvidgning i detta fall. Men tydligen ingår det i planerna att en utvidgning även här kommer att föreslås så småningom.
Herr talman! En fråga som man ställer sig är, om marken och bostäderna på denna kommer att inköpas och om det berörda området helt kommer att utrymmas, när det skall användas som skjutfält. Jag hoppas också att det kommer att dröja innan de anslag, som hittills inte skulle ha räckt till för detta ändamål, kommer att kunna tas i anspråk härför. Jag vill också påpeka hur oroliga de människor känner sig, vilka är bosatta inom det berörda området. Det förekommer ju alltid en viss hemlighetsfullhet i sammanhang som dessa, men man brukar ändå inte kunna undvika att det uppstår resonemang, som gör att folk blir oroade. Det vore därför angeläget att få något större klarhet i detta spörsmål så snart som möjligt. Gotlänningarna skulle nog helst se att planerna på utvidgningen av skjutfältet skrinlades. Vi vill inte ha fler områden av denna typ på Gotland. Jag tycker att det område som nu disponeras för Öövningarna skulle vara tillräckligt. Jag kan inte bestämt påstå detta, eftersom jag inte är någon militär expert, men jag tycker att det borde förhålla sig så. Ingen av ägarna av marken i anslutning till Tofta skjutfält vägrar att ställa den till förfogande för övningar utanför detta fält. Militära fordon kör redan nu på enskild mark från P 18. Också staten äger genom domänverket en del av den angränsande marken. Militärerna kan alltså redan nu transportera sina pjäser direkt in till Tofta skjutfält. Det förekommer inte heller mellan å ena sidan militärerna och å andra sidan markägare och andra invånare i området några missförstånd, som inte kan uppklaras. Jag ställer ännu en gång frågan om avsikten är att fastigheterna skall inlösas och området utrymmas. Det är inte trevligt att i en så vacker bygd som den det gäller på det ena trädet efter det andra se anslag med texten »Militärt område», »Fridlyst område» eller »Obehöriga äger ej tillträde». Jag förstår att det är nödvändigt, om det kommer att skjutas skarpt, men det vore inte lyckligt om det berörda området helt skulle utrymmas och inhägnas på det sätt som angivits. En annan fråga som många gånger framställts till mig i den berörda kommunen är, såsom också sports, huruvida en av de vackraste kyrkorna, den i Västerhejde församling, kommer att hamna innanför det utvidgade skjutfältet. Detta låter otroligt, men i militära sammanhang kan ju så mycket inträffa.

Herr talman! Vad vi här talar om är riksdagsfrågor. Om övningsområdet skall utvidgas eller inte är en fråga som riksdagen avgör. Ärendet har inte kommit så långt att jag känner till mer än att de militära myndigheterna på ön håller på med undersökningar. Deras förslag skall bearbetas av försvarets fastighetsnämnd, där riksdagsmän ingår som ledamöter, och sedan av försvarsdepartementet, av regeringen och slutligen av riksdagen. Det kan hända ganska mycket under tiden. Om det föreslås att övningsområden skall utökas på ett sådant sätt att kyrkor, gamla kulturbyggnader osv. kommer i farozonen, brukar det hända att regeringen och riksdagen säger nej.
Herr talman! Ärendet är nog en god bit på väg, när de militära experterna har sagt att det är nödvändigt att anskaffa den mark jag talade om. Det blir kanske rätt svårt att bromsa dem. Försvarsministern sade själv att P 18:s övningsområde skall förbättras och att förslag beräknas bli ingivet till Kungl. Maj:t inom det närmaste halvåret. Jag finner det oroande att ärendet är så nära sitt avgörande utan att inte ens kommunen och de människor som bor inom området har fått reda på vad det är fråga om. Jag hoppas att det medan utredningen ännu pågår skall befinnas icke vara nödvändigt att ta detta stora område i besittning. Min erfarenhet är den att när ett ärende kommit hit till riksdagen går ingen emot vad militären och försvarsministern föreslår.

Herr talman! Kan det vara tillfredsställande att utredning pågår utan att befolkningen och inte ens försvarsministern vet om det? åtminstone inte jag är till freds med detta. Jag tackar än en gång för svaret.
Herr talman! Så fungerar hela den svenska statsapparaten. Myndigheternas skyldighet och rättighet är ju att förbereda förslag till Kungl. Maj:t. När regeringen har fått dessa förslag, övertar regeringen ansvaret.
Herr talman! Kan det vara principiellt riktigt att de militära myndigheterna har sådana befogenheter att de skall kunna föreslå att enskilda egendomar så småningom skall bli skjutfält, fastän ingen av de människor som bor inom området har möjlighet att få veta när detta skall ske?
Herr talman!

Herr Antonsson har vidare frågat om jag är beredd att — om 4 8 miljöskyddslagen inte skulle ge koncessionsnämnden rätt till den utvidgade lokaliseringsbedömningen — snarast lägga fram förslag till sådan ändring av miljöskyddslagen som krävs för att koncessionsnämnden skall kunna bedöma den samlade lokaliseringsfrågan. Naturvårdsverket har i slutet av oktober hemställt att regeringen tillsätter en utredning om skogsindustriernas utbyggnad i södra Sverige, varvid hänsyn bör tas till både miljöfrågorna och frågor i övrigt som berörs av utbyggnaden. Regeringen har för avsikt att låta företa den begärda utredningen, vilken kommer att omfatta den del av landet där utbyggnadskravet är störst. Vad gäller herr Antonssons andra fråga vill jag framhålla att före beslut i ett ärende skall koncessionsnämnden sörja för fullständig utredning. Samråd skall ske med bl.a. statliga och kommunala myndigheter. Naturvårdsverket, länsstyrelsen och hälsovårdsnämnden hörs i alla ärenden. Genom kungörelseförfarandet har enskilda intres senter och organisationer möjlighet att framföra erinringar vid nämndens sammanträden som regelmässigt hålls. på den ort där det ansökta företaget skall förläggas. Koncessionsnämnden har vidare möjlighet att förordna sakkunnig för särskild utredning. Ett väsentligt led i tillståndsprövningen är tillämpningen av miljöskyddslagen 4 §.

Koncessionsnämnden har alltså möjlighet att i väsentliga delar göra de avväganden i lokaliseringsfrågan som herr Antonsson avser. Miljöskyddslagen ger utrymme för en mycket vid tillämpning. Härvid är naturligtvis utredningsmaterialets allsidighet av väsentlig betydelse. Den tidigare nämnda utredningen kommer att underlätta - koncessionsnämndens = ställningstaganden.

Herr talman! Fru Ryding har frågat mig om jag är beredd medverka till att nya, klara och entydiga bestämmelser utformas i fråga om lärares tjänstledighet för studier samt reglerna för lön med B-avdrag i sådana fall, så att dessa till sin tolkning blir likformiga och entydiga för hela landet. När det gäller att ta ställning till önskemål från lärare inom det allmänna skolväsendet om ledighet för studier måste man skilja mellan frågor om beviljande av tjänstledighet och frågor om vilka förmåner som kan utgå under tjänstledigheten. Sistnämnda frågor regleras i kollektivavtal. Enligt gällande avtal utgår under tjänstledighet för studier B-avdrag under viss tid om arbetsgivaren finner studierna angelägna från tjänstesynpunkt. Det ankommer på länsskolnämnd att pröva studiernas angelägenhetsgrad beträffande lärare vid skolor under nämndens inseende. I samband med att prövningsrätten delegerades från skolöverstyrelsen till länsskolnämnderna utgav Ööverstyrelsen år 1964 på grundval av då gällande bestämmelser ett cirkulär i vilket lämnades en redogörelse för tidigare praxis vid behandlingen av ansökningar om tjänstledighet med B-avdrag för studier. Detta cirkulär har sedermera upphävts, men frågor sammanhängande med tjänstledighet genomgås regelmässigt vid skolöverstyrelsens årligen återkommande konferenser med länsskolnämnderna. Skolöverstyrelsen har likväl uppmärksammat att det på grund av den utveckling som ägt rum inom skolväsendet ändå finns behov av att på nytt meddela anvisningar för prövning av B-avdragsfrågor och avser att under innevarande läsår meddela riktlinjer härom. Fråga om och för hur lång tid tjänstledighet skall beviljas prövas av arbetsgivaren, dvs. för anställda inom det statsunderstödda kommunala skolväsendet av skolstyrelsen. I ett cirkulär om tjänstledighet med C avdrag m.m. har Kungl. Maj:t nyligen meddelat anvisningar om tjänstledighet för studier. Cirkuläret avser i första hand tjänstledighet med C-avdrag men torde för bedömningen av tjänstledigheten kunna vara vägledande även när tjänstemannen samtidigt ansöker om viss löneförmån. Av cirkuläret framgår att skolmyndighet vid prövning av tjänstledighet måste beakta bl.a. ar betsläget i skolan samt möjligheten att få lämplig vikarie. Skolstyrelserna har i regel en mycket positiv inställning till tjänstledighet för studier. Avslag på sådana ansökningar är sällsynta. Endast när det gäller innehavare av de till lärarutbildningen knutna särskilda ordinarie lärartjänsterna och de särskilda arvodestjänsterna som handledare iakttas en mer restriktiv hållning, vilket står i överensstämmelse med den mening som skolöverstyrelsen givit uttryck för. I samband med de senare årens skolreformer har vid olika tillfällen meddelats beslut, enligt vilka vissa kategorier av lärare generellt har medgetts tjänstledighet med oavkortad lön eller B-avdrag. Senast i år har statens avtalsverk föreskrivit att bl.a. yrkeslärare och gymnasieingenjörer i anledning av läroplansrevisionen för grundskolan skall åtnjuta B-avdrag under tjänstledighet för vidareutbildning. Lärare som är missnöjda med skolstyrelses eller länsskolnämnds beslut i fråga om tjänstledighet respektive förmåner under tjänstledighet kan besvära sig över beslutet. Av vad jag sagt framgår dels att det finns anvisningar som kan tjäna till ledning vid skolstyrelsernas prövning av ansökningar om tjänstledighet för studier, dels att skolöverstyrelsen avser att utge nya anvisningar för prövning av B-avdragsfrågor. Enligt min mening bör inte och kan central myndighet knappast utfärda mera detaljerade bestämmelser på detta område. Man riskerar då att binda skolmyndigheternas handlande på ett inte önskvärt sätt. Den av interpellanten efterlysta likformigheten och entydigheten bör i övrigt enligt min mening på detta område, liksom på många andra inom förvaltningen, så långt det är möjligt skapas genom den praxis som utformas inom ramen för besvärsinstitutet.
Herr talman! Jag vill tacka utbildningsministern för det utförliga svaret på min interpellation. I stort sett är jag för närvarande nöjd med svaret. Min avsikt med interpellationen var inte att klaga över icke beviljade tjänstledigheter utan mera ett försök att åstadkomma större likformighet över hela landet när det gäller bedömningen. Utbildningsministern säger i sitt svar att sedan det år 1964 utgivna cirkuläret nu har upphävts har frågan angående tjänstledighet behandlats vid skolöverstyrelsens årliga konferenser med länsskolnämnderna. Enligt uppgifter som jag har fått har dessa konferenser dock inte lett till önskad likformighet i bedömningen. Det är därför med tillfredsställelse jag noterar att statsrådet Carlsson i sitt svar säger att skolöverstyrelsen på grund av utvecklingen på skolområdet anser att det finns behov av att på nytt meddela anvisningar för prövning av B-avdragsfrågor. Jag noterar också att man under innevarande läsår har för avsikt att meddela dessa riktlinjer. Utan att ha läst dem hoppas jag att anvisningarna får en sådan utformning att de — kombinerat med de möjligheter som finns inom besvärsinstitutionen — skall kunna tillgodose de önskemål om entydighet som jag tagit upp i interpellationen. Skulle den framtida utvecklingen i praktiken visa på något annat, finns det ju möjligheter att återkomma. Jag hoppas slutligen också att vederbörande myndighet följer upp resultaten av de anvisningar som nu på nytt kommer att meddelas i den här frågan.

Herr talman! Egentligen skulle jag kunna fatta mig mycket kort och kunde kort och gott säga: Jaså. Därmed skulle jag göra herr talmannen glad samtidigt som jag gjorde finansministerns svar rättvisa. Men jag tycker att det vore synd att vara så kortfattad, eftersom jag har väckt denna fråga just därför att jag hoppades att finansministern skulle vilja tänka om på denna punkt, så att vi fick en ändring för de människor som är i alldeles speciellt stort behov av det skatteavdrag på 1 800 kronor det här är fråga om. Finansministern har ju efter valet tänkt om på så många andra punkter, och då tycker jag att också de människor det här gäller kunde bli föremål för en omprövning som ledde till att de inte ställdes helt utanför. | Jag skulle ha förstått finansministerns svar mycket bra, om jag i min interpellation hade tagit upp hela det förslag som vi från mittenpartierna presenterade under våren, då vi ville göra en omkonstruktion av avdraget så att det blev ett bidrag. Jag hoppas att finansministern har observerat att jag här inte har dragit upp hela den frågeställningen utan bara begränsat frågan till om finansministern avser att finna någon teknik med vars hjälp: även de hemmafrufamiljer och ensamstående med barn som har särskilt låg inkomst också får del av det avdrag på skatten med 1800 kronor som det här gäller. Jag har aldrig trott att det varit finansministerns avsikt att just dessa människor skulle undantagas; jag har betraktat det som en ren lapsus. Och då vore det ju av värde om vi gemensamt kunde finna en lösning som klarade ut frågan för deras del. När frågan om den individuella beskattningen diskuterats tidigare har det rått mycket stor enighet om att vi skulle försöka finna övergångsanordningar som gjorde att de som förut haft en förmånlig beskattning tack vare giftermål inte skulle speciellt komma i kläm. Man kan naturligtvis fråga om de hustrur som levt lång tid i äktenskap och nu har svårigheter att gå ut på arbetsmarknaden är de som alldeles speciellt behöver hjälp därför att de inte kan ta förvärvsarbete, eller om det är deras män som behöver hjälp därför att de under så många år har haft den utomordentliga service som hustrurna svarat för. Det är en fråga som är väl värd att ställas under debatt, men jag skall inte göra det i dag. Jag har vid något tidigare tillfälle sagt att jag hyser förståelse för att finansministern med utgångspunkt i de mera könsrollsreaktionära synpunkter som jag tror att han omfattar inte ser på den frågan riktigt på samma sätt som vi gjort och gör i mittenpartierna. Men för dagen gäller det som sagt bara de människor som blivit ställda utanför rätten att göra det avdrag som vi här talar om och som egentligen uppfyller de kriterier som borde vara tillräckliga för att de skulle få detta stöd. Nu kan finansministern svara att det ju också i det gamla systemet var så att människor med särskilt låga inkomster inte fick del av denna speciella favorisering skattevägen. Det är riktigt. Om man bara gör jämförelser med det gamla systemet och försöker lappa över där, så finns det ingen anledning att ta upp denna fråga. Jag har emellertid sett frågan så att vi i det stora skattepaketet skulle söka komma till rätta med snedheter på olika punkter. En av de verkliga snedheterna var ju att den särskilda skattelättnaden blev större ju högre upp man kom i inkomstläge. Längst ned fick man inget alls. Man har nu avskaffat den första snedheten, men den andra finns alltså kvar. Om man undersöker hur mycket ifrågavarande personer förlorar, finner man att det faktiskt inte är oväsentliga belopp. Vi redogjorde i vår motion för att en ogift person, t.ex. en ogift kvinna — det är ju oftast denna kategori av ensamstående som ensamma sköter om sina barn, även om det också finns manliga vårdnadshavare av denna typ — med t.ex. 8000 kronor i inkomst förlorar 1248 kronor på att hon inte kan få del av 1 800-kronorsavdraget i dess helhet. Det torde vara ett faktum att hon behöver dessa pengar mycket mera än en ensamstående person med barn, som har 70000, 80000 eller 100 000 kronor i inkomst. Jag skulle ha varit glad om finansministern något hade utvecklat sin motivering. för att låginkomsttagaren inte får del av detta-stöd.

Herr talman! Om det kan glädja finansministern vill jag så gärna tacka för svaret.

Tänk, herr finansminister, jag tycker inte att det intressanta är vad man personligen vinner eller förlorar på — vi sitter enligt min mening här i riksdagen för att driva på de frågor som vi tycker det är riktigt att driva på. Och det får vi lov att göra oavsett om vi förlorar på det eller vinner på det personligt eller politiskt. Det är, enligt mitt sätt att se, en tvingande nödvändighet för en riksdagsman att arbeta på det viset. | Det lilla av rent sakligt bemötande som förekom från finansministerns sida gick ut på att jag skulle ha en benägenhet att blanda ihop skattepolitik och socialpolitik. Jag begär inte att man skall ta upp hela frågan om bidrag i stället för avdrag igen, eftersom riksdagen redan avslagit den, men ett sätt på vilket man skulle kunna lösa denna fråga, om man inte vill gå in på den väg vi skisserade i vårens förslag, vore t.ex. någon form av negativ skatt för dessa människor. Denna form används i andra delar av världen, där den inkluderats i skattesystemet. Jag tycker inte att vi i Sverige är så suveräna att vi så att säga kan sätta oss på våra höga hästar och säga: Att sätta punkt just där och inte gå in på en sådan lösning i skattesystemet är det absolut riktiga. Det viktigaste är väl i alla fall resultatet. Finansministern som onekligen har sinne för realiteter borde väl vara villig att ta upp den saken. Under valrörelsen sades så mycket och skrevs så mycket i alla de debattfakta som finansministern och hans parti gav ut. Det hette där att våra förslag framför allt gällde för höginkomsttagarna. Hur är det i detta fall? Vem är det som på denna punkt talar för höginkomsttagarna och vem talar för låginkomsttagarna? Det är ett radikalt fel att de som har särskilt låga inkomster blir ställda utanför, jag upprepar det. Även om finansministern blir ledsen eller irriterad tycker jag det är angeläget att vi rättar till detta. Jag kommer att fortsätta på den vägen. Om jag är riktigt orienterad i fråga om socialpolitiken kan inte de människor, som blir utan 1 200, 1100 eller 800 kronor eller vad det nu kan vara och verkligen har behov därav, gå till de sociala myndigheterna och be att få kvittera ut motsvarande belopp. De blir helt enkelt utan.

Herr talman! Jag har hört av pedagoger att om man överskridit en viss ålder det inte lönar sig med uppfostran över huvud taget. Jag vet inte om kammarens ledamöter i finansministerns inlägg kunde höra något enda ord av sakargumentation i den fråga det här gäller. Jag tycker att alla de kvinnor, vilkas män har låga inkomster, alla de ensamma mödrar som är helt normal utrustade å huvudets och kroppens. vägnar men ändå har det dåligt. ställt, skall vara medvetna om att detta är finansministerns behandling av dem i en fråga där alla andra — många av oss här inbegripna — bara generellt kan kvittera ut ett rätt ansenligt belopp.

Herr talman! För att inte riskera att glömma att tacka för svaret skall jag börja med det: Tack för svaret, herr finansminister! Svaret vittnar emellertid antingen om en viss kallsinnighet, vilket jag ändå har svårt att tro, eller också om en bristande insikt, vilket möjligen kan vara fallet. I min interpellation hade jag beskrivit den situationen som de njursjuka hamnar i, som inte har möjlighet att få vård på sjukhus utan vårdas i hemmet. Jag nämnde därvidlag att den av offentlig huvudman erbjudna njursjukvården kostar inte mindre än 80 000 kronor per år och patient. Den enskilde vidkänns då ingen utgift, utan samhället bär hela kostnaden. För den patient, som inte kan få plats på sjukhus för denna behandling utan i stället vårdas i hemmet och har möjlighet att skaffa den apparatur som där behövs, har samhället en kostnad på 20 000— 25 000 kronor. Också det är i och för sig mycket pengar, men samhället gör i alla fall en väsentlig besparing genom att patienten i fråga kan vårdas i hemmet. Patienten själv har däremot ganska betydande omkostnader för behandlingen. Det är kostnader för ett särskilt rum som måste avdelas för apparaturen, det är kostnader för eloch vattenförbrukning och det är självfallet kostnader för någon person som måste biträda vid behandlingen. Nu är läget det att sjukhusresurserna är helt otillräckliga, och det är alla medvetna om. Därför kan inte alla de som i och för sig skulle vilja ha behandling på sjukhus få detta, utan blir hänvisade till behandling i hemmet. När sådana patienter begärt att deras omkostnader skall vara avdragsgilla vid beskattningen har dessa framställningar avslagits med motiveringen att det är fråga om levnadskostnader, för vilka avdrag medges endast vid väsentligt nedsatt skatteförmåga. Man har inte bedömt att sådan nedsättning av skatteförmågan förelegat. Situationen är alltså den att den patient som, frivilligt eller därför att han inte har haft något alternativ, tar ansvaret för att sköta en behandling som normalt anses vara rent klinisk drabbas av en betydande kostnad. Samtidigt gör han en insats för att avlasta sjukhusen och sänka vårdkostnaderna. Finansministerns svar innebär bara en hänvisning till det avdrag som medges vid. nedsatt skatteförmåga. Eftersom vi erfarenhetsmässigt vet att så dana avdrag inte beviljas annat än i rena undantagsfall innebär svaret att situationen kommer att bli oförändrad. Någon särbehandling anser finansministern inte motiverad. För det första kan man konstatera att taxeringsmyndigheternas bedömning är mycket ojämn; någon patient har kanske beviljats något avdrag, men det torde vara undantagsfall. För det andra talar de rättsfall som finns om mycket stor restriktivitet. De personer som behandlas i hemmet har vissa möjligheter att förvärvsarbeta och tillför därigenom samhället vissa inkomster. Men de får ingen ersättning för sina sjukvårdskostnader, vare sig från sjukvårdshuvudmannen — om. jag bortser från ersättning för apparatur — eller från försäkringskassan, och de får inte ens göra avdrag för sina omkostnader. Anser finansministern det rimligt att man ökar progressiviteten i beskattningen för just denna typ av inkomsttagare som har stora kostnader för sin sjukvård? Kan det vara en rimlig inställning? Det talas i riksdagen från alla håll så vackert om handikappade, om rehabilitering och om att vi alla måste hjälpas åt så att patienter kommer ut i ett vanligt liv tillsammans med arbetskamrater, men det görs sannerligen inte mycket för att hjälpa dem att uppnå det målet. Det finns en särbestämmelse; den gäller extra avdrag vid väsentligt nedsatt skatteförmåga för diabetiker. Finansministern har tydligen ansett det motiverat att för diabetiker medge dels ett schablonavdrag, dels därutöver avdrag för vissa styrkta omkostnader. är inte det en tänkbar väg att pröva för just denna typ av patienter som har så speciella förhållanden som inte går att jämföra med andra?

Är det i linje med finansministerns egen ståndpunkt?

Herr talman! Skillnaden mellan fru Kristenssons och min uppfattning är väl egentligen den att fru Kristensson anser att kostnaderna för den behandling som är beskriven i interpellationen undantagslöst skall få dras av vid beskattningen, medan min uppfattning är den att sådana avdrag bör medges när vederbörande är i den ekonomiska situationen att avdraget är av nöden och under alla förhållanden kan motiveras. Det är riktigt att den gamla riksskattenämnden har gjort en rekommendation beträffande diabetessjuka. Den följde på bl.a. en debatt här i kammaren där jag sade att det är möjligt att man via riksskattenämnden kan avge en rekommendation. Detta har gjorts, men det innebär inte full avdragsrätt; det innebär en rekommendation som skall ligga till grund för taxeringsnämndernas prövning och går litet längre än de vanliga reglerna för nedsatt skatteförmåga. Om man rycker ut en speciell grupp aktualiserar man många andra grupper. Därför är jag inte beredd att stå här i bänken och säga att för denna specifika grupp skall det göras ett undantag. Jag är alldeles övertygad om att i så fall tarvas en ordentlig undersökning. Det finns handikappade och invalider som tvingas till omkostnader i sina egna hus för att över huvud taget kunna fungera. Skall även detta utan någon prövning vara avdragsgillt? Man vet inte var man hamnar, eftersom världen är som den är. Från den utgångspunkten har jag svarat fru Kristensson.

Herr talman! Jag kan väl förstå att finansministern är rädd för 'prejudikat, men det finns redan ett prejudikat när det gäller diabetessjuka, och denna grupp av njursjuka har omkostnader som belöper sig till :3000— 4000 kronor per patient om jag helt bortser från kostnaderna för den person som måste sköta behandlingarna. Man kan därför anta att denna patientkategori har speciella förhållanden som i varje fall kan jämställas med diabetikernas. Rent allmänt vill jag, herr talman, säga att jag har den uppfattningen att alla handikappade som kan visa, att de har speciella omkostnader för intäkternas förvärvande, borde ha möjlighet att få göra avdrag för dessa kostnader. Men så är i dag inte fallet. Man har en allmänt restriktiv inställning till denna kategori människor, och på den punkten skiljer sig tydligen finansministerns och min uppfattning. Jag vill erinra om att jag väckte en motion i januari förra året, där jag just föreslog ait man skulle visa större generositet beträffande dessa avdragsmöjligheter. Men självfallet avslogs den motionen. Jag har i detta sammanhang endast frågat om de njursjuka. Jag kan inte ens tyda finansministerns svar så ati det kunde bli några positiva konsekvenser av denna riksdagsdebatt på samma sätt som det blev av den debatt som tidigare hölls om diabetikerna. Det beklagar jag därför att jag anser att det visar en kallsinnighet från finansministerns sida till dessa personers ekonomiska problem. Det gäller mycket få personer, och det kan inte gärna vara detta som har motiverat finansministerns inställning. Men även om de är få anser jag det angeläget att samhället gör vad det kan för att hjälpa dem, i all synnerhet som de i inte oväsentlig grad bidrar till en minskning av sjukvårdskostnaderna.
Herr talman! Beskyllningarna om kallsinnighet tror jag att fru Kristensson borde spara till något annat tillfälle och kanske t.o.m. rikta till någon annan person. Det finns två sätt att hjälpa dessa människor — antingen via den socialpolitiska stödjande bidragslinjen eller via skatteavdragslinjen. Skatteavdragslinjen är besvärligare att gå ut med och därför föredrar jag deciderat den andra linjen. Jag tror att liknande diskussioner i riksdagen i fråga om både den socialpolitiska bidragslinjen och den skattepolitiska avdragslinjen har klargjort min uppfattning för kammarens ledamöter.
Herr talman! Jag skall inte ta upp någon principdebatt om avdrag kontra bidrag. Jag konstaterar endast att den här gruppen i dag varken har det ena eller andra. För ett och ett halvt år sedan gjorde man en framställning till sjukvårdshuvudmännen med förfrågan huruvida det var möjligt att få bidrag för dessa omkostnader, och man väntar ännu på svar. I den situationen måste vi fundera på om det inte är möjligt att göra åtminstone någonting. Jag vill till slut, herr talman, säga att jag tror inte att finansministern är den mest kallsinniga person jag känner. Men detta verkar ändå vara ett uttryck för bristande förståelse för dessa personers problem.

Herr talman! Herr Nilsson i Östersund har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att skapa nya arbetstillfällen i den nu så hårt drabbade västjämtska regionen. Under senare tid har vi i Jämtland kunnat konstatera inte obetydliga framgångar för lokaliseringspolitiken. Denna utveckling har till största delen kommit Östersund till godo. Detta är emellertid av intresse även för länet i övrigt. Ju mer framgångsrik lokaliseringspolitiken blir i Östersund desto mer ökas möjligheterna till spridningseffekter i andra delar av länet. Vad speciellt gäller västra Jämtland vill jag framhålla att vi givetvis tar vara på alla möjligheter att skapa nya sysselsättningstillfällen i dessa trakter. Något som därvid tilldrar sig stort intresse är tankarna på att göra en stor satsning på turismen i Åreområdet. I västra Jämtland är också de utpräglade glesbygdsproblemen =<starkt framträdande. Glesbygdsutredningen har satt i gång en omfattande försöksverksamhet som främst syftar till att lösa glesbygdsbefolkningens serviceproblem. Utredningen kommer även in på frågan vad som kan göras för att skapa meningsfull sysselsättning för den kvarboende befolkningen i sådana bygder. I dagarna har utredningen lagt fram förslag om en ny form av försök just på sysselsättningssidan. Det för slaget är nu ute på remiss. Om det visar sig vara genomförbart tror jag att det kommer att vara av intresse just för sådana bygder med relativt enslig bosättning som finns i västra Jämtland. Vad gäller den i interpellationen nämnda industrinedläggningen har arbetsmarknadsverkets omedelbara åtgärd varit att ta initiativ till att bilda en omställningskommitté. Möjligheterna till arbete på orten är mycket begränsade. Företagets ägare erbjuder för sin del sysselsättning i sina fabriker på andra orter i landet. Likaså finns det efterfrågan på arbetskraft i Östersund. Givetvis måste ansträngningarna också inriktas på att skapa ny sysselsättning på orten.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

Jag vet mycket väl att det från samhällets sida har gjorts och görs mycket stora ansträngningar för att skaffa ny sysselsättning till vårt län, som har den i särklass största utflyttningen och den lägsta industrialiseringsgraden av samtliga rikets län. Ansträngningarna har också givit resultat i form av nya expanderande industrier, främst i Östersundsområdet. Detta är utan tvekan en riktig linje, men den måste enligt min uppfattning nu kompletteras med en större satsning på några andra orter i länet så att det även där skapas nya möjligheter att ta emot det arbetskraftsöverskott som kommer från skogen och från jordbruket. Detta har varit och är handlingslinjen inom vårt parti. Det har skapat en ökad optimism hos befolkningen. Målsättningen i Länsplan 67 för vårt län är att fram till 1980 skapa förutsättningar för ytterligare 12 000—13 000 människor att bo i länet och känna trygghet inför framtiden. Det är en realistisk målsättning som vi vill inrikta alla krafter på att förverkliga. Men det var inte min avsikt att ta upp en allmän debatt om sysselsättningsmöjligheterna i Jämtlands län. Min interpellation rör ju nedläggningen av NCB:s träsliperi i Äggfors.

Detta var den enda industri av format i den stora västjämtska regionen. Därför upplevs nedläggningen både av de berörda människorna, av kommunen och av länsmyndigheterna som en katastrof. Förspelet till nedläggningen och informationen i samband med denna måste jag beteckna som mindre tillfredsställande. Rykten om nedläggning av Äggfors hade cirkulerat länge däruppe. Därför var det naturligt att man på fackligt håll upprepade gånger krävde besked om hur det skulle bli med driften i fortsättningen, men man fick inget konkret besked från företagsledningen. Även kommunen har ett par gånger skrivit till verkställande direktören i företaget och begärt att med honom få diskutera Äggfors” framtid. Kommunen har icke fått något svar på de framställningarna. Först när företaget hade börjat inventera maskinbeståndet, och personalstyrkan och alla andra begrep att någonting var på gång kom det en fredag i början av november upp ett anslag i fabriken med följande lydelse: »Fabriken läggs ned. Information på måndag.> Det var, kort och kärvt, det besked man hade väntat på. de att de kommunala myndigheterna, som lokalt har det tyngsta ansvaret för sysselsättningen, nonchaleras på detta sätt när de begär att få ett samtal om möjligheterna för det enda företaget i kommunblocket att fortleva. Till detta kan läggas att företagsledningen på ett tidigare stadium frågade om kommunen kunde sätta i gång att bygga bostäder för de anställda. Detta byggande kom — tack och lov, måste jag säga — inte i gång. Det skulle helt naturligt ha satt de anställda i en svår situation om man, såsom man ofta gör däruppe, hade byggt egna hem och sedan fått besked om att fabriken skulle läggas ned. Det hade då inte funnits stora möjligheter att klara amorteringarna, och hus ute på landsbygden som måste säljas får säljas till ett verkligt underpris. I samband med beskedet om nedläggningen ställde företagsledningen i utsikt att det skulle anordnas en ersättningsindustri. Detta tände ett nytt hopp främst hos de anställda och deras familjer. Nu har även den förhoppningen grusats i och med ett meddelande om att den tänkta ersättningsindustrin sannolikt inte kommer till stånd. Nu får samhällets arbetsmarknadsorgan rycka in och försöka ordna upp allt till det bästa. Jag vet att det pågår ett intenvist arbete på det hållet på att få upp någon annan industri i stället. Människorna däruppe förlitar sig nu helt på det starka samhället, när den privata företagsamheten svikit dem. Jag såg i gårdagens tidning att man i Jämtland hade firat femtioårsjubileet av bondeförbundets tillkomst i länet. Om jag vore elak skulle jag kunna säga att man firade detta jubileum med att lägga ned Äggfors, men så elaka får vi ju inte vara i Sveriges riksdag. Jag får väl i stället säga att det hade varit glädjande om man i samband med jubileet hade kunnat meddela de människor uppe i Äggfors som nu är bekymrade inför julhelgen och inför framti den i övrigt att det skulle ordnas en ersättningsindustri. Jag såg att en av länets riksdagsmän, herr Åsling, i ett anförande på jubileumsstämman sade att man i alla fall är beredd att engagera sig ekonomiskt i en ersättningsindustri i Äggfors.

Om han inte lämnar ett sådant besked får han räkna med att inte bli trodd på sitt ord. När verkställande direktören kom med sin uppgift om en eventuell ersättningsindustri möttes även han av den reaktionen: »Detta tror vi inte på.> Men när mera konkreta besked lämnas kommer vi kanske att lita på dessa.

Herr talman! Vi kommer senare i dag att här i kammaren diskutera frågan om möjligheterna att genom ett samrådsförfarande förmå industrier att på olika sätt lokalisera sig ute i landet. Det är en viktig fråga. Men lika angeläget är att vi vinnlägger oss om att kunna behålla de industrier som redan finns där. Därför förstår jag mycket väl den besvikelse som utlöses i en bygd, när en stor industri läggs ned. Det betyder på samma gång att mycket av det som man har åstadkommit med lokaliseringspolitiska hjälpmedel går förlorat. Om ett hundratal anställda i det här fallet förlorar sin sysselsättning, innebär det kanske att hälften av det vi har åstadkommit sedan vi började den nya lokaliseringspolitiken den 1 juli har gått förlorat. Vi har nämligen fattat ett antal beslut från den 1 juli fram till utgången av november, vilka rör sig om lån och bidrag till företag inom Jämtlands län på ungefär 10 miljoner, ungefär 2 miljoner i bidrag och 8 miljoner i lån. Genom det har man skaffat sysselsättning åt 184 personer. Om länet nu drabbas av en industrinedläggning som gör att kanske 100 personer förlorar anställning har ju mycket av det vi byggt upp och de förväntningar vi haft gått förlorade. På den direkta fråga som herr Nilsson i Östersund ställde till mig, nämligen om jag tycker det är tillfredsställande, att ett företag och en kommun umgås på det sättet att företaget vid det ena tillfället begär av kommunen, att det bereds bostäder åt de anställda och kort tid efteråt kommer och talar om att industrin skall läggas ned, är det inte svårt för mig att ge ett klart svar. Det är ytterst otillfredsställande att planeringen kan vara så dålig i ett företag. Vi får väl utgå ifrån att det är sällsynt i vårt land, att företag arbetar med så dålig planering, att man på kort tid kan ändra sin uppfattning så snabbt som man här tycks ha gjort. Jag vill tillägga, att jag tycker det är alldeles för kort varseltid, om man i november signalerar nedläggningen och säger att den skall ske i februari månad. Det kan inte vara rimligt att ett företag som har arbetat i många årtionden inte har bättre möjligheter att planera för hur det skall bli i fortsättningen. På den punkten vill jag således gärna säga herr Nilsson, att jag tycker att det är beklagligt, att man ger så kort rådrum inför en omställning. I detta fall råkar det också vara i februari månad som de anställda skall gå ifrån industrin. Det enda man då kan bjuda dem kan möjligen vara skogsarbete åt en del. Det är en mycket olämplig tid på året för att lägga ned verksamheten och permittera folk. Jag vill gärna säga att så här bör det rimligtvis inte gå till vid en nedläggelse. Det bör vara ett bättre samspel mellan företag och kommun, och det bör också, när företaget råkar i den situationen att man inte kan fortsätta driften, ges längre rådrum att finna en ersättningsindustri än vad som har skett i det påtalade fallet.

Herr talman! Jag skulle helt kort vilja understryka herr Nilssons i Östersund uttalande om behovet av insatser för sysselsättningen i västra Jämtland. Nedläggningen av Äggfors var ett mycket hårt slag, inte bara för Mörsilbygden utan för hela området. Vi måste komma ihåg att det för några år sedan nedlades en annan träindustri en mil därifrån, Tegeforsverken, vilket också skapade mycket svåra problem. När en bygd med korta mellanrum drabbas av sådana nedläggningar, liksom också av nedläggningar av mindre företag, är det givet att det uppstår svårigheter. Man kan inte kompensera nedläggningarna enbart genom satsning på turism, även om den är mycket värdefull. Vi är mycket glada över att det har blivit en effektiv satsning på området som ligger strax väster om det ifrågavarande. Det måste emellertid finnas industriell verksamhet, allra helst som de som arbetat i de nedlagda industrierna inte gärna kan vara lämpade för övergång till turistverksamhet. Det är nog svårt för vederbörande att tänka sig någonting sådant. Dessutom behövs den industriella verksamheten som ett komplement i bygden. Som lekman vill jag inte yttra mig om det aktuella företaget, eftersom jag inte har de nödvändiga insikterna och kontakterna, men även en lekman kan undra över det riktiga i att först Tegeforsverken och sedan. Äggfors läggs ned. Det tyder väl på att man bedömer inlandslägena som hopplösa från träindustrisynpunkt, vilket jag finner beklagligt. Det måste ändå vara möjligt att behålla någon rejäl träindustri i Jämtlands inland. Flottningarna har upphört och ersatts med <landsvägstransporter, och då borde det vara en fördel att det finns ett industriråvaruområde runt omkring. Vid kusten blir det ju en halvcirkel. Dessutom har denna trakt av Jämtland i Trondheim en hamn som är öppen året runt, något som också borde beaktas. Jag har velat framhålla detta, eftersom det än så länge finns en träindustri kvar där uppe, och det vore orimligt om den skulle möta samma öde. Det har också skett vissa förbättringar där. Från jämtländsk synpunkt kan vi inte acceptera att de här industrierna avvecklas. Det måste också finnas företagsekonomiska förutsättningar att behålla dem. I svaret sägs att utvecklingen varit gynnsam i Östersund, och jag liksom statsrådet hälsar detta med stor tillfredsställelse. Detta bidrar till att ge en känsla av tillförsikt, men samtidigt behövs det som sagt satsningar i västra Jämtland liksom i andra delar av länet. Därför vill jag vädja till statsrådet att vid alla tänkbara tillfällen stödja lokaliseringsbeslut som gynnar dessa områden. Om Östersund går framåt får detta effekter i omlandet, men det behövs lokaliseringar även i andra områden. Om man resonerar med kommunalmän och om man gör noggranna iakttagelser av vad som sker förstår man att detta är nödvändigt om dessa byggder inte skall bli utarmade.

Herr talman! Jag vill uttrycka min tillfredsställelse över att inrikesministern i sin replik med skärpa framhöll, att. nedläggningen av det ifrågavarande företaget inte handlagts på det sätt som kunde ha krävts av en privat företagsledare. Jag är helt överens med honom på den punkten, och enligt min mening har det främst brustit i informationen till de anställda och de kommunaia myndigheterna. Det är ändå dessa människor som först kommer i kläm vid en nedläggning av det här slaget. Jämtlands län är liksom andra Norrlandslän ytterligt sårbart för företagsnedläggningar. Länsplan 67 går, om jag minns rätt, ut på att vi skall skaffa något över 230 nya arbetstillfällen per år för att nå det uppställda målet 139 000 invånare i Jämtlands län 1980. Många av dem som medverkat vid den här nedläggningen har emellertid sagt att denna befolkningsmålsättning är alltför låg; vi måste sikta till 150 000 invånare i Jämtland 1980. Då frågar jag: Skall man uppfylla den höga målsättningen genom att lägga ned industrier i länet? Det kan knappast vara rätt metod för att öka försörjningsunderlaget för befolkningen. Nej, detta är ett klart av steg från den regionalpolitik som det så ofta talas om och som är den centrala frågan i de debatter som förs inom länet. Jag vill erinra om att de debatterna oftast går i den riktningen att man anklagar samhället och regeringen för att vara ointresserade av Jämtlands län och Norrland. Den ansvarsfördelningen tycker jag för min del inte är alldeles riktig och rättvis. Vi bör väl också lägga en stor del av ansvaret för den negativa utvecklingen i vårt län på de privata arbetsgivare inom skogsbruket och industrin, som varje år friställer hundratals människor och därigenom förstärker den kraftiga utflyttningvåg som vi nu upplever. Sedan är jag naturligtvis tillfredsställd med att herr Jönsson i Ingemarsgården instämmer i kritiken av företaget och den bristfälliga informationen. Jag trodde i min enfald att herr Jönsson i sin egenskap av mittenbroder till centerpartiet skulle ha lättare att få sådan information, men kommunikationerna tycks inte fungera tillfredsställande ens mellan de båda mittenpartierna, fastän de etablerade ett så fast samarbete i Jämtlands län före valet. Herr talman! Jag har velat säga detta för att understryka vad inrikesministern anförde, att det hade kunnat presenteras en bättre och mera öppen redovisning från företagets sida gentemot de anställda och kommunen. Jag instämmer helt däri.
Herr talman! Att jag i mitt svar särskilt betonade utvecklingen i Östersund berodde på att jag finner det mycket glädjande att man har kunnat få till stånd en så stark utveckling i en stad som Östersund i inlandet. Det skulle betyda oerhört mycket, tror jag, om man i den här debatten kunde få med den expanderande kommunens problem, och därför har jag framhållit den saken speciellt. Men jag har lika stor anledning att understryka ati det har skett en hel del även på andra håll, exempelvis i Strömsund och Sveg, där samhällsinsatserna onekligen har varit av betydande värde. I anslutning till vad herr Jönsson i Ingemarsgården anförde vill jag också säga att jag är helt på det klara med att vi måste tillvarata alla möjligheter att främja utvecklingen av näringslivet i Jämtland. Det är starkt motiverat att staten där gör en satsning både när det gäller den industriella verksamheten på andra orter än Östersund och när det gäller åtgärder av det slag som jag här antytt. Glesbygdsutredningens insatser kan därvid vara av betydelse. Jag har velat framhålla detta för att inte det missförståndet skall uppstå att det här rör sig om en ensidig satsning på Östersund.

Herr talman! Det förefaller som om denna debatt i viss mån har fått slagsida i brist på redovisning av de aktuella sakförhållandena. Det är inget tvivel om — och därvidlag vill jag instämma med tidigare talare — att den aviserade nedläggningen av Äggfors är beklaglig. Den drabbar en bygd som har betydande sysselsättningssvårigheter. Däremot vill jag ifrågasätta det berättigade i den onyanserade kritik vilken här framförts mot ett företag. Den kan i och för sig knappast vara ägnad att stimulera och utveckla det samarbete mellan samhället och näringslivet, som är en förutsättning för att man skall klara sysselsättningsfrågorna i dessa bygder. Äggfors trämassefabrik förvärvades av Norrlands skogsägare 1963 i samband med förvärvet av Hissmofors sulfitfabrik och kraftverk.

Det fanns bland de tidigare ägarna förespråkare för att denna enhet omgående borde ha lagts ned; den betraktades som gammal och nedsliten. Trots detta har NCB drivit äggfors i sju år. Meddelandet om den beklagliga nedläggningen — jag föreställer mig att företaget, om det hade varit möjligt, skulle ha lämnat informationen tidigare — kan rimligen inte ha inneburit någon överraskning för de anställda, för kommunen eller för bygden. Naturligtvis är beskedet ändå ovälkommet, eftersom man under de sju år som anläggningen kunnat drivas ändå däri haft en väsentlig sysselsättningskälla i bygden. Till orsakerna att Äggfors trämassefabrik nu nedläggs hör det allmänna ekonomiska klimatet och marknadsutvecklingen på massaområdet. Det är ganska naturligt att man inte i längden kan driva en enhet som inte visar lönsamhet och därför skulle utgöra en belastning. Den kan möjligen bevaras under en viss övergångstid — och de sju åren får betraktas som en sådan — men driften får inte byggas på en sådan grund under en längre tid. Herr Nilsson i Östersund har i detta sammanhang också tagit upp en diskussion om den befolkningspolitiska målsättningen i Jämtlands län.

Vi har med detta exempel velat lämna en illustration till hur utvecklingen i Norr lands inland har fortgått — jag skulle kanske inte säga utvecklingen utan av vecklingen — och hur målsättningsalternativet från 1967 successivt har urholkats. Samhället har naturligtvis här ett stort ansvar. Jag hade under föregående vecka tillfälle att i en diskussion med inrikesministern belysa hur samhället har löst frågan om sitt ansvar. Jag tänker då närmast på de affärsdrivande verken, där det ju under 1960 talet skett en mycket snabb rationalisering som försämrat servicestandarden i Norrlands inland men också inneburit ett sysselsättningsbortfall av betydande omfattning. Detta har skett utan att motsvarande nya arbetstillfällen kunnat skapas, och det vittnar inte om något större ansvar för utvecklingen i Norrlands inland. Jag är medveten om de stora problem som detta för med sig, men jag är också medveten om att ifall dessa problem skall kunna bemästras måste det bli andra tongångar än dem vi fått höra här. Det måste bli ett förtroendefullt samarbete mellan det enskilda näringslivet och samhället.

Herr talman! Jag måste säga att jag är överraskad över herr Åslings inlägg. Som inrikesminister anser jag att det inte är tillfredsställande att ett företag vid ett tillfälle samråder om byggandet av bostäder osv. i ett samhälle men kort tid därefter meddelar att verksamheten skall läggas ned. Om man inte har anledning att påtala sådana saker vet jag verkligen inte, herr Åsling, vad det över huvud taget tjänar till att föra en debatt om utvecklingen av näringslivet. Jag skall inte diskutera enskilda fall, utan här rör det sig om principer. Därför tycker jag det är helt otillständigt om sådant här kan förekomma. Och jag upprepar gärna: Jag anser det absolut inte tillfredsställande om det är på detta sätt, låt vara att företaget kan ha bytt ägare under tiden. Om den nuvarande ägaren, som herr Åsling säger, drivit verksamheten i sju år och det inte lämnas mer än tre eller fyra månaders rådrum innan man lägger ned, så finner jag detta mycket otillfredsställande. Jag vill tillägga att dess bättre har företagen i allmänhet en annan inställning. Det gäller också skogsföretag som, när vi tagit upp sådana här diskussioner, satt i fråga en avvecklingstid på ett par år och t.o.m. mera.

Herr talman! Jag strök i mitt anförande under, herr Nilsson i Östersund, att det är svårt för den som inte har så goda kontakter med vare sig företagssidan, den aktuella kommunen eller arbetstagarna att bedöma riktigheten av alla dessa uppgifter utan att ha specialstuderat ämnet. Vi som bor i länet har ju haft vetskap om att detta företag inte skulle drivas hur länge som helst utan att man avsåg att avveckla det. Och jag tycker det är beklagligt att det inte lämnats några underrättelser förrän så kort tid före nedläggningen, när man ändå var medveten om att verksamheten skulle läggas ned. Det var väl också av denna anledning som en av ledamöterna av företagets styrelse reserverade sig — han måste ha ansett att man handlade felaktigt. Jag understryker att jag anser att vi i inlandet skall kunna ha en del skogsföretag. Det borde vara rimligt att ha det på detta sätt, särskilt mot bakgrund av att man nu lägger ned flottningen och övergår till landtransporter. Delvis hänger det också samman med att det finns en öppen hamn i väster som är överlägsen de flesta andra; det torde vara en tillgång som skall beaktas vid bedömningen. Vi har ju ännu kvar ett skogsföretag i länet, och det är viktigt att detta består. Man bör alltså beakta dessa fördelar. Jag håller med statsrådet om att åtgärderna till förmån för glesbygden i vårt län är mycket viktiga, och jag har ingenting emot att detta åberopas i svaret. Vi vill ha en stark utveckling av näringslivet, men en komplettering med särskilda glesbygdsåtgärder kommer alltid att vara erforderlig. Under den närmaste tiden kan i varje fall inte lokaliseringar täcka behoven av sysselsättning. Även glesbygdssatsningar måste göras, och det är mycket viktigt. Sedan var det befolkningsprognoserna! Vårt län har ju drabbats av att man låtit dessa prognoser styra investeringarna framåt i tiden, vilket jag tycker är felaktigt. Vi har påtalat denna sak. Om man gör negativa befolkningsprognoser fram till 1975 eller 1980 och låter dem ligga till grund för samhällets åtgärder på viktiga områden — jag tänker på vägarna, på kommunikationerna när det gäller radio och TV, jag tänker på skolan inte minst — då blir det en mycket ogynnsam utveckling som man bygger på. Om man avser att lokaliseringsåtgärderna skall ge effekt, borde man försöka att beakta detta och inte låta det allmänna samhälleliga handlandet förrycka de positiva effekter som lokaliseringen kan medföra.

Herr talman! Jag måste erkänna att jag med största intresse lyssnade till herr Åslings inlägg, kanske mest med tanke på att herr Åsling har fungerat som informationschef hos NCB. Jag trodde därför att herr Åsling skulle använda sitt inlägg till att utöka informationsutbudet kring nedläggandet av Äggfors. Men han talade i stora stycken om länet i allmänhet. Jag förstår emellertid att det från hans synpunkt kan vara klokt att i dag inte tala om den fråga som interpellationen egentligen gäller, nedläggningen av Äggfors, utan att i stället försöka vrida över debatten till en allmän diskussion om Jämtlands län. Jag vill upprepa några frågor som jag ställde i början, och jag vill nu rikta dem till herr Åsling.

Jag såg att herr Åsling i samband med bondeförbundets/centerpartiets 50-årsjubileum i Jämtland i ett debattinlägg sagt att ni inom NCB är beredda att ekonomiskt understödja en ersättningsindustri uppe i Äggfors. Jag vill då upprepa frågan: Vilken industri rör det sig om? Hur många anställda kan man räkna med, och när kan vi förmoda att denna industri kan etablera sig i Äggfors? Man håller nu på att avveckla företaget, och vi måste få ett klart och snabbt besked på dessa frågor innan arbetsstyrkan skingras. Innan fabriken nedlagts bör kommunen och de anställda veta vad herr Åsling har i tankarna. Om herr Åsling räknar med att hos människorna uppe i västra Jämtland bli trodd på sitt ord, finns det en chans om han nu talar om detta.

Det är uppenbart att man genom en sådan propaganda skapar väldiga förväntningar hos människorna ute i glesbygden. De gör helt naturligt reflexionen: »Har ett politiskt parti sagt att detta är praktiskt möjligt, då skall vi stödja det partiet, så att vi får leva kvar här och få möjlighet till sysselsättning och nya arbetstillfällen.» Efter valet handlade man konkret på det sättet att man lade ned den här industrin. Då skall man heller inte undra på den dystra stämning som råder och den besvikelse som nu riktar sig mot det parti, som förde ut denna propaganda före valet, även till människorna i västra Jämtland. Den besvikelsen är ett faktum — men herr Åsling har möjlighet att rehabilitera sig genom att nu lämna ett klart, lugnande besked, nämligen att när Äggfors är avvecklat kommer NCB med en ny industri som kan ge trygghet åt så och så många människor. Det vore bra om jag kunde få det beskedet.

Herr talman! Jag tror att herr Nilsson i Östersund har blandat ihop begreppen en smula. De frågor som han har ställt till mig borde herr Nilsson snarare ställa till företagets ledning och ansvariga befattningshavare. Jag tar till orda här som enskild riksdagsledamot, och jag är sedan ett år tillbaka inte längre ansvarig för företagets informationsverksamhet. Den diskussion man anständigtvis kan föra i denna fråga bör ändå röra sig om de allmänna förhållandena. Jag har sagt att jag livligt beklagar utvecklingen, men jag har samtidigt hänvisat till att man när man bedömer denna fråga ändå måste se till fakta i målet och komma ihåg vad företaget deklarerade när det förvärvade industrin, nämligen att det icke kunde ge några utfästelser. När det gäller relationerna mellan en kommun och ett enskilt företag har jag den personliga uppfattningen att man måste bygga på en öppen, ärlig, fortlöpande information som förutsättning för ett ömsesidigt förtroende. Jag har under hand informerat mig om situationen i det aktuella fallet och funnit att de brev, som det har talats om, i och för sig är en realitet, men de har alltid följts upp av personliga kontakter mel lan företaget, representanter för dess ledning och ansvariga kommunala instanser. Företaget har haft fortlöpande kontakter med kommunens ansvariga befattningshavare. Både frågan om bostadsförsörjningen och de frågor som herr Nilsson i Östersund här har framfört har fallit inom ramen för denna fortlöpande kontakt.

Nedgången i sysselsättningen inom de affärsdrivande verken i Jämtland är ju mångdubbelt större än den som blir följden av nedläggningen av Äggfors trämassefabrik. Den statliga verksamheten är dessutom planerad på ett annat sätt, den är inte på samma vis som ett enskilt skogsföretag beroende av tillfälliga exportkonjunkturer och av det allmänna ekonomiska klimatet. De statliga verkens rationaliseringsverksamhet, som berört tusentals människor, skulle kunna ha förutsatts initiera åtgärder från samhället som i tid kompenserat för utglesningen, servicebortfallet och bortfallet av sysselsättningstillfällen.

Herr talman! Bara en kort kommentar till herr Åslings anförande. Han försöker krypa undan ansvaret genom att säga: »Ställ frågorna till företagets ledning! Jag tillhör inte den numera.» Jag förstår att det kan vara frestande att krypa undan ansvaret, men jag skulle personligen ha respekterat herr Åsling mera om han från denna talarstol hade sagt: »Jag tar min del av ansvaret för nedläggningen av = Äggfors-fabriken.> Men detta gör han inte. Jag vill påminna om att frågorna redan har ställts till företagets ledning; man kan väl knappast komma högre upp i NCB än till Gunnar Hedlund, verkställande direktör. Kommunen har två gånger skriftligen ställt frågor till Gunnar Hedlund. Anspråken var små; man ville bara resonera med verkställande direktören om företaget. Men när verkställande direktören inte svarar på brev är det ganska hopplöst att ställa frågor — postgången fungerar tydligen inte i båda riktningarna. Det måste också vara korrekt att ställa fråga nummer två direkt till herr Åsling i dag. Jag har här ett urklipp ur en av länstidningarna vari refereras femtioårsjubileet av bondeförbundets tillkomst i Jämtlands län.

Av vilken storleksordning är den? När kan man räkna med att den kommer? Jag ville alltså veta vad herr Åsling har i tankarna när det gäller Äggfors — knappast en tiger!

Herr talman! Man har redan börjat bygga den nya Järvastaden, och den slutgiltiga planeringen håller på att ske. År 1980 beräknar man att där skall bo 140 000 människor. Det blir alltså — om man tar dem för sig — en av de största städerna i Sverige. I en så stor stad behövs en ordentlig centrumbebyggelse. Det är även väsentligt att bygga en ny stadskärna i Storstockholm som minskar trycket på Stockholms innerstad. Ett sådant centrum är förutsett vid Hägerstalund i omedelbar närhet av nuvarande Barkarby flygfält. För att den nya staden skall kunna byggas rationellt krävs att den mark som nu disponeras av flygfältet får utnyttjas i sin helhet för civila bebyggelseändamål. Det finns en stark befolkningsopinion som ställer detta krav, och det har även ställts av en rad remissinstanser. Jag vill erinra om att planverket har intagit denna ståndpunkt och att liknande krav har framförts av länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholmstraktens regionplanenämnd och Järfälla kommun, inom vilken flygfältet är beläget. Vissa områden skall nu lämnas till civila ändamål genom nedläggning av F 8, men militären vill ha Barkarby kvar som s.k. krigsbas. Försvarsministern intar samma ståndpunkt, och den understöds också av statsutskottet. Men därmed blockerar man fältets utnyttjande för de civila utbyggnadsbehoven. Det är enligt vår uppfattning en orimlig ståndpunkt. I vår motion har vi betonat två skäl som talar för att hela Barkarby flygfält skulle få disponeras för civila ändamål. Det är med tanke på riskerna för civilbefolkningen orimligt att ha ett så militärt eftertraktat mål som en krigsbas beläget omedelbart intill en omgivande tätbebyggelse och faktiskt också omgivet av tätbebyggelse inom ett antal år. Det är även orimligt, anser vi, att avstå från ett markområde som behövs för civila bebyggelseändamål enbart för eventualiteten av områdets användning som krigsbas. Vi har därför krävt att riksdagen skall uttala sig för att man skyndsammast möjligt avvecklar hela den militära verksamheten på Barkarby flygfält, inbegripet att man slopar flygfältet som krigsbas. Jag kan inte finna att statsutskottet har kunnat utveckla några vägande skäl mot detta krav. Man säger att Barkarby behöver bibehållas som krigsbas och att det är angeläget att ha en sådan bas som skydd för Storstockholmsområdet. Nu är det bekant att moderna militärflygplan flyger mycket fort, och oberoende av vilken inställning man i Öövrigt har till försvarets planläggning kan jag inte inse nödvändigheten av att en sådan krigsbas skulle ligga kvar inom själva bebyggelseområdet som den nu kommer att göra. Lika orimligt skulle det då vara att förlägga krigsbaser till Kungsträdgården eller Gärdet. Situationen för Barkarby flygfält kommer i framtiden att bli ungefär densamma. Man anför att det inte är så farligt alt ha en sådan krigsbas nära intill eller omgiven av bebyggelse, därför att enligt planerna handlar detta om ett s.k. utrymningsområde; vid viss beredskap skall civilbefolkningen sålunda lämna området. Det är emellertid ett mycket omfattande arbete att utrymma en hel stad på 140 000 människor. Frågan är också om man hinner med detta i en krigssituation. Bättre vore då att lägga eventuella krigsbaser på längre avstånd från en så omfattande tätortsbebyggelse som den det här är fråga om. Det sägs i utskottsutlåtandet att utskottet och försvarsministern för närvarande inte vill förorda ett totalt friläggande av Barkarby flygfält för civila bebyggelseändamål. Men, herr talman, det är ju just nu som planeringen av hela detta område behöver göras, och det är just nu man behöver fatta beslut.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

Herr talman! I väl motiverade motioner från såväl moderata samlingspartiet som folkpartiet har påyrkats en översyn av den svenska forskningens och forskningsplaneringens organisation och målsättning. Det hemställdes i motionerna om att en parlamentarisk utredning skulle tillkallas för att verkställa en förutsättningslös översyn av den svenska forskningens och forskningsplaneringens mål, organisation och anslag.

Herr talman! Herr Nordstrandh har ingående redogjort för sina synpunkter på de frågor om forskning och forskningsplanering som vi nu behandlar. Eftersom jag i stort sett delar hans åsikter i detta ärende skall jag nöja mig med att dels yrka bifall till reservationerna 1—-3, dels säga några ord om de viktigaste punkterna. I flera av de motioner som behandlas i utlåtandet begärs, att en parlamentarisk utredning skall tillsättas för att verkställa en förutsättningslös översyn av forskningens mål, organisation och anslag, varvid också bör beaktas forskningsberedningens status och framtida uppgifter. I motionerna har behovet av en sådan utredning utförligt motiverats. Vad säger då utskottsmajoriteten om de här förslagen? Jo, det framhålles bl.a. följande: >Utskottet anser inte att rätta sättet att nu angripa de problem som aktualiserats i motionerna är att tillsätta en parlamentarisk utredning, vars arbete måste bedömas bli ganska tidskrävande.

Utskottet har inhämtat att statens råd för samhällsforskning tagit initiativ till en utvärdering inom området för samhällsvetenskaplig forskning och ser häri ett initiativ i den av motionärerna önskade riktningen. Utskottet anser sig inte böra föreslå riksdagen att göra någon framställning till Kungl. Maj:t i frågan och avstyrker därför motionerna i denna del. Vad angår önskemålet om avsättande av medel för analys av de faktiska resultaten av olika reformbeslut, uttalade utskottet vid 1969 års riksdag, med anledning av ett då föreliggande yrkande med samma innebörd, att en dylik analys är en angelägen uppgift för berörda myndigheter. Utskottet hyser alltjämt denna uppfattning men anser sig inte böra föreslå riksdagen att göra något uttalande om avsättande av medel för dylika analyser. Utskottet avstyrker även detta yrkande.» När man gång på gång får ta del av de misstag som gjorts i forskningssammanhang på grund av brist på forskning eller brist på samordning av forskningsresurser, både inom Sverige och utomlands, finns det verkligen starka skäl för att genom de åtgärder som föreslås i motionerna och i reservationerna 1-3 försöka få större fart på detta område.

Herr talman! Jag ber att i likhet med den föregående ärade talaren få yrka bifall till reservationerna 1, 2 och 3. Vad jag här närmast vill säga några ord om är de likalydande motionerna 1:344 och I1:374, väckta av herr Wikström och mig, rörande ökade möjligheter för forskningsrådet att stödja massmediaforskning. Utskottet har avstyrkt motionerna med som jag tycker litet väl flyktiga och lätta argument. I varje fall är det två saker som här måste slås fast. Den första är att radioutredningens förslag till forskningsstrategi, när det gäller massmedia, faktiskt ännu inte alls har beaktats av statsmakterna. Den andra är att det har utgått medel till olika projekt, men de har nästan enbart varit knutna till före tagsekonomisk och statsvetenskaplig forskning, som i och för sig är mycket viktiga forskningsområden, men det är inte bara den sortens påverkan av massmedia som behöver belysas, utan framför allt är det den upplevelsemässiga och känslomässiga — för att inte säga den estetiska — typen av upplevelser som behöver belysas. Jag vill här säga något om tre områden där massmediaforskning verkligen får påtaglig praktisk betydelse. Skolans uppgift sägs uttryckligen vara att bl.a. ge eleverna förmåga att kritiskt ta emot och behandla massmedias budskap. Vidare är en väsentlig del av vad som framföres i TV våld som underhållning och som nyhetsmaterial. Hur påverkas barn, ungdomar och personer med särskilt labilt själsliv — eller tittare över huvud taget — av denna aldrig sinade flod av våldsskildringar med mer eller mindre konstnärliga pretentioner? Slutligen måste vi förr celler senare ta ställning till frågan om nya uppfinningar som gör slut på det tekniska svenska TV-monopolet, och vad har vi då för sakligt underlag för en diskussion om TV:s påverkan? Vad beträffar den första punkten, alltså skolans undervisning i massmediakunskap, är den omöjliggjord från början om inte lärarna själva kan få sådan utbildning. Och denna utbildning vid lärarhögskolor eller universitet blir givetvis av ren Chronschoughkaraktär om den inte står i direkt kontakt med en levande inhemsk forskning. Jag skall här ta ett enkelt konkret exempel på vad undervisningen i massmediakunskap kan behöva innebära. Vi känner alla till uttrycket dokumentärfilm, men jag är rädd för att de flesta av denna kammares ledamöter är lika illa ställda som jag när det gäller att tala om vad denna term innebär. Vi vanliga tittare tror nämligen att dokumentär betyder pålitlig, objektiv och verklighetstrogen, men de som gör dokumentärfilmer, producenterna inom film och TV, menar det rakt motsatta. De menar med dokumentärfilm en film, som genom att vinkla verkligheten på ett visst sätt får en viss kontroversiell åsikt att synas som om den var den enda rätta. Materialet är visserligen dokumentärt i den vardagliga meningen, att man inte använder skådespelare och inte något skönlitterärt manuskript. Man filmar verkligheten sådan den ser ut. Men vad händer sedan med materialet? Låt mig citera en man som vet vad han talar om, dokumentärfilmaren Eric M. Nilsson, en person med internationellt rykte inom sin bransch. Han säger: »När det gäller programmets layout är producenten helt fri. I det sammanhanget finns inga regler men nära nog obegränsade möjligheter att genom en viss utformning framhäva vissa saker och tona bort andra. Knepen är många. Man kan uppnå de mest skilda effekter.» Detta vet alltså alla inom branschen, men det är inte så lätt för tittarna att genomskåda knepen. Man behöver inte ens förutsätta någon särskilt ond vilja hos producenterna för att inse att tittarna behöver kunskap för att värja sig mot suggestionerna, eller — som massmediaforskaren framför alla andra, professor Marshall McLuhan har uttryckt det — civilförsvar mot massmedia. Den kunskapen måste förmedlas av skolorna och i den frivilliga utbildningen, annars blir obalansen för stor mellan dem som råkar få sitta vid rattarna och klippborden och dem som bara har att gapa och svälja. Det är inte så lätt att veta något härom, när man hör till en generation som inte har fått någon som helst undervisning om massmedia i skolan och bara har tillgång till ytterst få experter som kan lära en något om det. Det är forskning och undervisning om detta som behövs, i första hand naturligtvis grundforskning, och det är sådan som vi kräver i vår motion. : psykologiska effekten av våldsskildringar, kan jag hänvisa till två remissyttranden från skolöverstyrelsen respektive statens filmgranskningsråd i anledning av en motion i denna kammrae av herr Gustavsson i Alvesta, som behandlades i förra veckan. Denne begärde där en ändring av radiolagen i syfte att minska underhållningsvåldet i TV, för den händelse att forskningen skulle komma att påvisa skadliga effekter härav. Allmänna beredningsutskottet ansåg att motionen inte borde föranleda någon åtgärd. I ett av de nämnda remissyttrandena anförs dock att forskningen om våldets inflytande på ungdomens själsliv hittills givit motstridiga resultat och att det synes skolöverstyrelsen angeläget att sådana insatser görs, som kan bidra till ett klarläggande av denna fråga. Ungefär samma uppfattning redovisas av filmgranskningsrådet. Dessa yttranden står inte heller isolerade. Det har framförts liknande krav från en mängd håll. Man vill få reda på vilka följder det i själva verket får när vi utsätter våra barn för en sådan andlig förgiftning, som a priori inte kan antas vara mindre skadlig på sitt område än förgiftning med kvicksilver, bly och kadmium. Jag vill till sist ta upp frågan hur mycket vi svenskar skulle bli påverkade av utländsk TV, om vi hade samma ocensurerade tillgång härtill som vi i dag har till utländska böcker, tidningar och radioprogram. Den tekniska utvecklingen kommer inom kort att ställa oss inför inte bara frågan om satellitsändningar utan också om införande av kassett-TV, varvid monopolets möjligheter att kontrollera vad Svensson ser i sitt hem avsevärt kommer att minskas. Utbildningsministern har ju redan uttalat sin oro inför konsekvenserna av kassett-TV och sin beslutsamhet att låta staten på något ännu odefinierat sätt ingripa härvidlag. Men om vi nu anser oss behöva diskutera huruvida tankefriheten skall ha trängre gränser inom televisionen än inom äldre massmedia, måste vi därvid i extra hög grad kunna stödja oss på verkliga fakta, på vetenskapliga argument av hög klass. Om detta råder egentligen inga delade meningar. Det framhålles också av utskottet som i sitt utlåtande framhåller att »delade meningar kan knappast råda om betydelsen av forskning rörande massmedia». Herr talman! Jag hoppas att det av statsmakternas hanterande av frågan om forskningen rörande massmedia starkare än hittills i fortsättningen kommer att framgå att man också på detta håll delar utskottets åsikt.

Herr talman! I förevarande utlåtande behandlas sex olika motionspar. Några av motionerna är långa och innehåller flera klämmar, vilka i en del fall behandlades redan under vårriksdagen. Det är alltså bara några av yrkandena i dessa motioner som det återstår att ta ställning till i höst. Resultatet av behandlingen av de. sex motionsparen har blivit ett praktiskt taget enhälligt utskottsutlåtande. Det är egentligen bara på en enda punkt som det föreligger en reservation, nämligen beträffande forskningens organisation och planering om vilken företrädarna för moderata samlingspartiet och två folkpartiledamöter i statsutskottet vill ha en parlamentarisk utredning. Vi arbetade mycket ingående med detta ärende inom statsutskottets andra avdelning, och det visade sig därvid att vi alla med undantag för moderata samlingspartiets representanter kunde bli överens. Även folkpartiets företrädare var ense med utskottsmajoriteten om de formuleringar, som vi i dag presenterar för kammaren. Det är sålunda ett på denna punkt splittrat folkparti som vi möter. Några av dess representanter har slutit upp bakom moderata samlingspartiets yrkanden om en parlamentarisk utredning. Herr Enskog var vänlig nog att läsa upp stora delar av utskottets utlåtande, varför jag inte behöver förlänga debatten med att själv göra detta. Jag hänvisar bara till vad utskottsmajoriteten skrivit och noterar att vi inte finner anledning att nu begära en parlamentarisk utredning om forskningsorganisationen. Till herr Nordstrandh, som sade att forskarutbildningen bör bli föremål för överväganden av den begärda utredningen, vill jag säga att det väl ändå är orimligt begära att vi skulle tillsätta en parlamentarisk utredning om forskarutbildningen när vi nyligen har startat en ny forskarutbildning, vilken baserades på en mycket långvarig och omfattande utredning.

Det gäller en svår avvägning mellan å ena sidan forskningens berättigade krav på frihet och å andra sidan nödvändigheten för samhället att fördela resurserna på ett så nyttigt sätt som möjligt. Att göra dessa bedömningar är mycket svårt. Man kan från tid till annan göra felaktiga prioriteringar, och vi i utskottet är medvetna om att stora risker föreligger härvidlag. Men ändå finner vi det angeläget att betona att de begränsade resurserna och kravet på samverkan inom internationella organ, inom Norden osv. ställer ökade krav på prioriteringar mot bakgrund av allmänna politiska bedömningar. Jag ber, herr talman, att på dessa punkter få yrka bifall till utskottets hemställan, vilket innebär ett yrkande om avslag på begäran om en parlamentarisk utredning. Jag vill slutligen säga några ord med anledning av fru Anérs anförande. Det gäller massmediaforskning. Utskottet är mycket positivt i fråga om behovet av och betydelsen av en ökad sådan forskning. Utskottet konstaterar emellertid — och jag vill göra det här också — att förutsättningar finns redan för forskningsråden och för Riksbankens jubileumsfond att engagera sig i denna verksamhet. Detta sker också. Det finns inga formella hinder för forskningsråden att engagera sig. Om fru Anér menar att de har för litet pengar och för få tjänster, så är det en historia som vi måste återkomma till i annat sammanhang. Det vi i dag har att diskutera är principen, om forskningsråden har möjligheter att ge pengar till massmediaforskning, och det har de redan. Ett yrkande i den riktningen är sålunda att slå in öppna dörrar. Vill man ha mera pengar får man återkomma i annat sammanhang och begära det, och så får riksdagen behandla yrkandet. Jag ber, herr talman, att även på denna punkt få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är sant att vi har haft en stor utredning om forskarutbildningen och att vi som jag sade i mitt första anförande också tagit ett belsut om en s.k. förbättrad och effektivare forskarutbildning. Men det beslutet innebar helt enkelt att de nödvändiga resurserna inte ställdes till den nya forskarutbildningens förfogande, inte minst när det gäller den personella sidan. Jag kan inte finna annat än att resursövervägandena för forskarutbildningsreformen — vi har endast skalet färdigt — hör in i en allmän översyn över forskningsläget och forskningsanslagen i vårt land. Herr Alemyr vill väl ändå inte påstå att den reform som vi tog när det gällde forskningsutbildningen är som den kavate universitetskanslern sade i sina petita »på väg att fullföljas». Att säga på det sättet är ganska löjeväckande. Universitetskanslern lika väl som varje vid universitet och högskolor verksam person vet eller borde veta att forskningsutbildningsreformen icke på långt när har kunnat föras ut i verklighetens värld. Detta är en resursfråga, och den hör hemma i den allmänna parlamentariska översyn som vi reservanter förordrar. Jag tycker att också herr Alemyr borde ha detta klart för sig.

Herr talman! Det är med vissa betänkligheter som man ser ständigt nya lagar komma till på förut oreglerade områden. Det betyder fler bestämmelser att hålla reda på för både myndigheter och enskilda, det betyder mera papper att ge in och handlägga, det betyder också tidsutdräkt och kostnader både för allmänheten och för myndigheterna.

Ett visst underkännande av de hittillsvarande regionalpolitiska åtgärderna måste anses ligga i det nya lagförslaget. Hade man kunnat betygsätta de hittills vidtagna åtgärderna som tillräckligt effektiva — ja, då hade lagförslaget om lokaliseringssamråd inte behövt läggas fram. Men nu är det tyvärr tydligt att man inte har nått tillräckliga resultat i fråga om att till gagn för en välbalanserad sysselsättning geografiskt sprida den ekonomiska aktiviteten. Kanske kan en bestämmelse om lokaliseringssamråd göra någon nytta. Från moderata samlingspartiets sida vill vi därför inte avvisa förslaget trots vår principiella uppfattning att man skall vara återhållsam med lagar som bygger ut regleringssamhället. Utifrån motsatt principiell uppfattning — en hög värdesättning av statsdirigering — har däremot herr Hermansson och hans partivänner yrkat avslag på propositionen och i stället fört fram önskemål om en allmän investeringsstyrning. De tankegångarna har inte vunnit gehör inom utskottet. Motionärer inom moderata samlingspartiet har sökt minska en del olägenheter som man kan befara som följd av den föreslagna lagen genom att lägga fram motförslag. Ett rör den tid under vilken ett ärende kan bli liggande. Mot lagförslagets fyra månader föreslår motionärerna två månader. Nästa förslag gäller huruvida det skall vara en särskild delegation som företräder myndigheterna. Vi menar att de sakkunniga tjänstemännen vid lokaliseringsmyndigheterna är lämpligare. Sedan förs det i motionen också ett resonemang om utrymmeskriteriet, dvs. om vilka byggen som kan betraktas som så obetydliga att de skall gå fria från bestämmelserna i lagen. Här menar man att lagen skulle komma att syssla med detaljärenden i alltför stor utsträckning och rekommenderar alltså en ökning av den yta som skulle gå fri från bestämmelserna.

Dessa tankegångar har inom utskottet följts upp av ett antal reservanter — deivis enbart av moderata samlingspartiets företrädare men i något fall också av företrädare för oppositionen i övrigt. De återfinnes inom reservationerna 1, 5, 6, 9 och 10. Till dessa ber jag, herr talman, att få yrka bifall. Under övriga punkter ber jag samtidigt att få yrka bifall till utskottets hemställan.